Fru talman! När det gäller Bromma flygplats vill jag här i kammaren bara redovisa att den nydemokratiska riksdagsgruppen ser positivt på att behålla Bromma. Det är därför med glädje vi nu ser att även Stockholms stadshus har en majoritet för Att definitivt avhända sig Bromma flygplats till bostadsbebyggelse skulle enligt vårt sätt att se på saken vara helt fel. Bromma är och kommer att vara hela Sveriges angelägenhet transportmässigt sett.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 Men när en av kammarens ledamöter, i det här fallet Jerzy Einhorn, som jag personligen respekterar mycket, motionerar till riksdagen om att han känner en oro för sig själv och andra resenärer på Arlanda, fann jag det självklart att delvis tillstyrka Einhorns motion. Vi folkvalda finns ju till för att skapa inre och yttre trygghet för våra invånare och gäster. Jag vill därför ändra utskottets motivering och ersätta den med vår egen och yrkar därför bifall till reservation nr 4. Fru talman! När det gäller Kalmar flygplats får vår eminente talesman för Kalmar, Lars Moquist, tala för denna fråga, men jag yrkar bifall till vår reservation nr 3.

Fru talman! I propositionen redovisas en bedömd långsiktig trafiktillväxt fram till år 2000 med i genomsnitt 4,6 % för inrikes och 6,2 % för utrikes flygtrafik. Vänsterpartiet vill varna för att bygga framtida bedömningar på att titta i backspegeln och lägga den kraftiga ökningen under de senaste årtiondena till grund för prognoser. Den prognosmetodiken har mer än en gång slagit gruvligt fel. I början på 1970-talet konstaterade den samlade industrin och elkraftbolagen i Sverige att tillväxten i elkonsumtion per år varit ca 6 % sedan sekelskiftet. Med den teoretiska tillväxten skulle elproduktionen behöva fördubblas vart 11 år. Det skulle ha betytt att vi i år skulle ha behövt en elproduktion på bortåt 250 TWh och haft kanske 35 Frågan är om prognoserna för inrikesflyget är riktiga bedömningar. Till att börja med utgör redan på sträckan Stockholm--Göteborg järnvägen ett kraftfullt alternativ. Man slipper trängsel på plan och flygbussar och har rejält med arbetsutrymme och god service på tåget. Vi hoppas att tågsatsningar skall fortsätta, även om vi i vårt parti anser att det går på tok för långsamt. På kortare sträckor som Borlänge--Stockholm och liknande är tågresandet ett bra alternativ. Självfallet spelar den ekonomiska krisen en viktig roll för att folk nu flyger mindre. Men frågan är hur mycket flygning som har varit absolut nödvändig. Nymodigheten och statusen i flygandet har gjort att en flygresa till Stockholm har ansetts som en personalvårdande åtgärd eller en dold löneförmån. Men med tiden blir det inte någon nymodighet och status att flyga. Det blir bara jobbigt. Kurser och konferenser kan göras på hemorten. Telefonsammanträden och videokonferenser gör att man inte behöver resa för att träffa varandra. Telefax och elektronisk post gör att man snabbt kan byta information med varandra utan att kroppen flyttas hundratals mil. Fackliga organisationer och ideella föreningar, som får mycket stryk av den borgerliga regeringen, får mindre råd att flyga. Säkerhetsfrågorna spelar givetvis också en roll. och tillbuden påverkar också resenärer, särskilt dem som är litet flygrädda. Jag tror också att de ökade kraven på hård konkurrens ger anledning till misstanke att man också sparar på säkerhetsåtgärderna och ökar osäkerheten. De europeiska luftfartsmyndigheternas samarbetsorgan Joint Aviation Authorities förslag om ett hårdare utnyttjande av piloter än vad vi har i Sverige är ett tecken på hur man pressar den mänskliga faktorn. En arbetsvecka på upp till 60 timmar per vecka för piloterna kan bli aktuell. Svenska piloter har nu en övre gräns på 45 timmar. Vilan mellan två timmar till 7 timmar, och enstaka arbetspass kan utökas till 18 timmar. Det är självklart att folk misstänker att sådana här förändringar drabbar flygsäkerheten, trots att ansvariga myndigheter lovar att så inte skall ske. Sammantaget gör jag alltså den bedömningen att någon ny kraftfull uppgång i flygandet troligen inte inträffar. Flyget får hård konkurrens av andra kommunikationsmedel. Därför går vårt parti också på en restriktiv linje när det gäller utbyggnaden av Arlanda och Landvetter. Självfallet bör man bygga ut på dessa platser i syfte att uppnå en hygglig servicenivå för de passagerare som använder dem. Den minskade attraktiviteten för flyget gör också att jag numera accepterar en avreglering, under förutsättning att det regionalflyg som saknar realistiska alternativ kan behållas genom statlig upphandling, och att miljökrav och säkerhetskrav hålls på högsta möjliga nivå. Jag bedömer utskottets skrivning när det gäller regionalflyget som acceptabel. Vi har inte heller i vårt budgetalternativ anvisat några pengar till glesbygdens flygplatser. Avreglering kan också ses som ytterligare ett test på hur avregleringsprincipen kommer att fungera. Det kan t.ex. på sikt leda till att både SAS och Linjeflyg slås ut av något centraleuropeiskt bolag som tar över också huvudstråken i den inrikes flygtrafiken och kanske i ett senare skede uppnår en monopolliknande situationen med höga priser. En sådan utveckling har vi sett i USA. Den framtida utvecklingen blir onekligen intressant. När det gäller flygsäkerheten i vårt land får vi inte låta oss invaggas i säkerhet av att den historiskt har varit hög. Byggandet av nya flygplatser är vi skeptiska till. Däremot kan gamla kanske utnyttjas bättre. När det gäller ett avreglerat flygsystem i Sverige har vi också berört Gunnarns flygfält uppe i Västerbotten, som kan bli ett alternativ när man inte klarar att upprätthålla andra delar av regionalflyget, som använder andra flygplatser. Vi är också emot uttalandet att utskottet ser positivt på regionala initiativ för att låta Bromma fortleva trots att fullmäktige i Stockholm tidigare beslutat att det i huvudsak skall bli ett bostadsområde. Vi stöder reservationen 2 i mom. 12, även om vi inte gillar alla formuleringar i reservationens text. Vad gäller Borlänge flygplats hoppas vi att den i framtiden skall slippa trafik med jetflygplan i enlighet med överklagningen av koncessionsnämndens senaste beslut i ärendet.

Fru talman! I detta betänkande om luftfarten tillstyrker utskottsmajoriteten bl.a. att riksdagen godkänner propositionens förslag om riktlinjer för en ytterligare avreglering av den inrikes flygtrafiken och för fortsatt arbete med en ny myndighetsstruktur inom luftfartsområdet. Jag hade tänkt säga ganska mycket om det här, men med tanke på att kvällen börjar bli sen har jag kortat ner mitt anförande en hel del. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottsförslaget i dess helhet och sålunda avslag på de reservationer det har yrkats bifall till. Från den borgerliga sidan har vi sedan många år hävdat att en avreglering måste komma till stånd för att få konkurrensutsatt och därmed bättre fungerande flygtrafik i vårt land. Denna proposition och det här betänkandet ger oss en god början till en ny, bättre fungerande luftfart i Sverige. Det skall ge en mer utvecklad och billigare flygtrafik, inte bara för staten utan framför allt för resenärerna. Fru talman! I flera motioner av framför allt socialdemokrater har det märkts en oro för hur de mindre flyglinjerna och flygplatserna skall klara sig i ett fritt konkurrensförhållande. Det är väl alltid så att när något nytt införs blir det vissa förändringar. Det är naturligt och en viktig beståndsdel i just arbetet med att avreglera. Beträffande frågan om trafiken på regionalpolitiskt viktiga men ekonomiskt svaga linjer vill utskottet för sin del framhålla vikten av att trafiken på dessa linjer kan upprätthållas även i en avreglerad trafiksituation om så krävs. Enligt vad som skrivs i betänkandet kommer luftfartverket också att behandla bl.a. frågan om ett direkt ekonomiskt stöd till upprätthållande av sådan trafik. Detta är en garanti för att de i dag svaga linjerna kan upprätthållas. Men jag är övertygad om att avregleringen i sig öppnar nya möjligheter för dessa linjer. Fru talman! Från utskottets sida har vi under de senaste åren varit överens om att Arlanda behöver byggas ut med en tredje bana för att kunna möta resenärernas behov och för att göra det möjligt att kunna använda Arlanda flygplats på ett riktigt sätt. Vi har också till största delen varit överens om att Stockholm behöver två flygplatser. Det har också från flera håll sagts att det är av riksintresse att det finns två flygplatser i denna region. Eftersom något annat alternativ för Stockholmsregionen inte har kunnat tas fram, har blickarna riktats mot Bromma, som återigen har blivit ett alternativ som den andra flygplatsen i regionen. Enligt vad utskottsmajoriteten har erfarit förefaller det numera kunna finnas en majoritet i Stockholms kommunfullmäktige för ett bevarande av Bromma flygplats. Utskottet ställer sig därför bakom att Även för Göteborgsregionen är det nödvändigt att Landvetter kan byggas till och rustas för att kunna ta emot mer trafik, framför allt utrikes sådan. Fru talman! Beträffande bidrag till de regionala flygplatserna, anser utskottet att det inte finns anledning för utskottet at ta ställning till vissa flygplatser -- vilket har förts fram i en del motionskrav -- utan dessa bidrag får sökas på vanligt sätt. Utskottet anser sig inte behöva föregripa prövningen av bidrag från anslaget och avstyrker därmed motionsförslagen angående detta. Fru talman! Jag yrkar bifall till alla moment i hemställan i trafikutskottets betänkande nr 13.

Fru talman! Jag tycker att det som jag sade i min förra replik borde vara tillräckligt klarläggande. Det finns inte någon anledning att i dag låsa sig på någon punkt när det gäller Bromma. Jag sade också att det faktum att man diskuterar andra intressenter kan öppna andra möjligheter. Vi skall självfallet försöka se till att statens utgifter minskas, och det gäller såväl detta område som andra områden. Jag är beredd att återkomma till denna diskussion när det har lagts fram mer konkreta förslag.

Fru talman! Som miljöfråga är flyget på Bromma en av de största genom tiderna i Stockholm. Det var också miljöskäl som fick riksdagen att besluta att flytta den stora trafiken från Bromma till Arlanda. Förslaget från den dåvarande borgerliga regeringen, som leddes av statsminister Fälldin, om att 1981 bygga ut Bromma till Nordens största flygplats sade ju riksdagen nej till. Alla de som tyckte att det var viktigt med miljöfrågor sade nej till att fortsätta med den stora trafiken på Bromma och de planer som fanns på att bygga ut Bromma. Så tyckte inte näringslivets män, handelskammaren i Stockholm och Moderaterna i Stockholm. Nu, drygt tio år efter den stora uppgörelsen om Bromma flygplats, får näringslivets toppar, handelskammaren och Moderaterna sällskap av både Centern och Folkpartiet. Jag vill påstå att Centern och Folkpartiet anammat Moderaternas miljöfientliga uppfattning. Argumentet enligt dessa partier för att behålla Bromma är att det behövs en cityflygplats, att det skall vara nära till Stockholms city. Faktum är att Arlanda kan kapacitetsmässigt ta emot affärsflyget, när den tredje tredje banan är klar. Genom byggandet av Arlandabanan förkortas dessutom avståndet mellan Arlanda och Stockholms city. Resetiderna kan kanske fås ned till 20 min. Annat flyg kan hänvisas till andra flygplatser i Stockholms närregion. År 1991 var både Centern och Folkpartiet för en avveckling av Brommaflyget, men då var det valrörelse. Nu, sedan dessa båda partier kraftigt har decimerats, är de plötsligt för flyg på Bromma. ''Det lär numera vara majoriet i Stockholm för flyg på Bromma'', heter det hos utskottsmajoriteten. Det är förstås fel. Stockholmarna vill ha en bra bostads och områdesmiljö och ett flygfritt Bromma. De vill också ha kvar de fina bostadsområdena och koloniområdena som finns runt flygfältet. 31 december 1996. I avtalet finns det ingen uppsägningsklausul. Ett avtal är till för att hållas. Ändrade planer för Brommas framtid förutsätter brott mot avtalets innebörd. Det blir jobbigt för både Centern och Folkpartiet att försvara sin numera moderata miljösyn inför väljarna och allmänheten i Stockholm. Bromma har fått en ny flygplatschef. Någonstans ifrån verkar han ha fått ett löfte förknippat med uppgiften. Flyget skall vara kvar. Därför pågår det nu en upprustning av bl.a. Hallens interiör. Den nye chefen tror på Moderaterna och deras löften, som nu också Centern och Folkpartiet tydligen står bakom. Bromma flygplats går med stora förluster, uppemot 20 milj.kr. per år. Man kan då fråga sig vem det är som skall betala driften för flygplatsen. Är det Stockholms kommun eller näringslivet? I betänkandet står det att ''näringslivet lär vara berett att bevara flygplatsen''. Tror någon att näringslivet vill betala pengar för en verksamhet som går med förlust? Visst inte. Man vill bevara flygplatsen, men för andras pengar. Förutom att Bromma har ett årligt driftsunderskott behövs det stora investeringar, om flygplatsen skall kunna behållas -- ett par hundra miljoner har nämnts. Med tanke på att verksamheten inte kan drivas med överskott blir det nog svårt att få fram dessa investeringspengar för att få flygplatsen att fungera i nuvarande skick. Det här bekymrar inte flygplatschefen. Han vill att flygverksamhet skall flyttas från Arlanda till Bromma, samtidigt som det ute på Arlanda pågår ett av de största byggprojekten i landet. I planerna ingår också utrikesflyg. Man vill att Bromma återigen skall uppstå som en central flygplats. Bromma, skulle detta få oerhörda miljökonsekvenser runt omkring Bromma. Jag kan förstå tanken bakom det hela. Det är det enda sättet att åstadkomma lönsamhet på Bromma flygplats. Men miljökonsekvenserna blir omfattande, både för de omkringboende och för dem som bor en bit ifrån Bromma. För att komma till rätta med en del av utsläppen av olika ämnen krävs det ännu mer pengar till investeringar, förutom de par hundra miljoner som krävs för att verksamheten skall kunna fortgå som den gör nu. Jag måste fråga utskottsmajoriteten hur man har tänkt sig att betala dessa investeringar och hur man har tänkt sig att komma till rätta med driftsunderskottet. Även om utskottet i sitt betänkande säger att det ''lär'' finnas ett intresse, är jag mycket tveksam till om detta verkligen stämmer. Är utskottet verkligen berett att ta ur egen kassa? Vanligtvis brukar näringslivet vilja ha de pengar som man investerar i en verksamhet åter. Jag tror inte att näringslivet är ute efter att vara något slags Florence Nightingale och skänka bort pengarna. När alla andra kommuner drar konsekvenserna av miljöskyddet, skall Bromma i Stockholm återfå bullret, avgaserna, störningarna och olycksriskerna. Under 70-talets början inträffade en svår olycka med många döda. För några veckor sedan damp det ner ett annat plan i en sjö i flygplatsens närhet. Den gången blev det inga allvarliga personskador, men vad händer nästa gång? Man måste ha i minnet att Bromma ligger i ett område som är väl bebyggt med villor. Samspelet med Moderaterna i Stockholms stadshus och deras kolleger i riksdagen skall tydligen leda till ett återupprustat Bromma, tvärs emot all utveckling i övrigt. Det vilar ett slags revanschism över ansatserna. Det är sorgligt. Alldeles oavsett vart åtgärderna i riksdagen leder, kommer en stor del av opinionsbildningen i Stockholm att riktas in på miljön kring Bromma. Det är jag övertygad om. Förhoppningsvis skall både Centern och Folkpartiet då få stå till svars för sitt svek. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! Anledningen till att jag uppehåller kammaren med denna debatt är att den är oerhört viktig för Stockholm. Det är en miljöfråga men också en ekonomisk fråga. Det är ett faktum att jag inte tycker att staten skall gå in med pengar. Det är många som har vittnat om det här i kammaren. Då står förhoppningen hos dem som vill ha kvar Bromma till att man skall få näringslivet att skänka pengar till investeringarna och till att hålla flygplatsen i gång, vad jag kan förstå. Flygplatsen har ju ett driftsunderskott. Jag tror inte på den tanken, att näringslivet skulle skänka pengar till denna typ av verksamhet. Näringslivet brukar vanligtvis göra investeringar och vilja ha avkastning på sina pengar och så småningom vilja ha tillbaka dem. Bromma flygplats grundas på att man vill se en ökad flygverksamhet. Hur skall man i så fall lösa miljökonsekvenserna? Det ligger bebyggelse runt om. Det finns både bullerproblem och luftmiljöproblem. Det är väsentligt för stockholmarna och speciellt för dem som bor i detta område att få ett besked. Har man tänkt sig att det skall bli en kraftigt ökad flygverksamhet på Bromma, för att klara finansieringen?

Fru talman! Vi har konstaterat att denna flygplats går med ett stort driftsunderskott. Jag bara frågar vilka i näringslivet som skulle vara intresserade av att stoppa in ett stort aktiekapital i ett bolag som enligt alla prognoser går med förlust, under förutsättning att man inte flyttar mycket ny trafik till Bromma flygplats. Det skulle ju innebära att det ägarkapital man stoppar in sakta men säkert äts upp. Jag tror inte att näringslivet fungerar på detta vis. Förutsättningen för att få detta bolag att gå med vinst är att man får ökad flygverksamhet. Då får man alla de problem med buller, utsläpp i luft och vatten som en flygplats innebär. Min fråga var: Är majoriteten ute efter att öka trafiken kraftigt på När det gäller lösningen av flygplatsfrågan för Stockholmsregionen i dess helhet kan man faktiskt klara den genom att flytta en del av verksamheten till en tredje bana på Arlanda, men också genom att förlägga en del av den andra verksamheten till Nyköping. Det finns nya lösningar för att klara

Fru talman! En nationell bra flygplats med goda utbyggnadsmöjligheter finns i Kalmar. En utbyggnad till en internationell flygplats skulle vara en mycket lönsam investering. Redan i dag disponerar Kalmar flygplats ett tillräckligt stort markområde. Kalmar flygplats är en av de få lokala flygplatser som förfogar över två landningsbanor som tål stora passagerarplan. Nuvarande terminalbyggnad är dock alldeles för liten för ett väsentligt ökat antal resande. Luftfartsverket, som är mycket positivt inställt till en utbyggnad av Kalmar flygplats, har tidigare projekterat för en om och tillbyggnad av terminalhallen men tvingats lägga programhandlingarna i malpåse, eftersom den allmänna konjunkturnedgången har drabbat flyget mycket hårt. En om och tillbyggnad av terminalhallen skulle kunna påbörjas med kort varsel. De totala kostnaderna för en utbyggnad av Kalmar flygplats beräknas till högst 40 miljoner, varav ca 25 Fru talman! Det som talar för en utbyggnad av Kalmar flygplats är för det första behovet av bättre infrastruktur i sydöstra Sverige. Kalmar län har tillsammans med mellanlänen i Norrland den svagaste befolkningsutvecklingen i landet. Befolkningen i länet har haft en inkomstutveckling som endast ligger på 90 % av rikets. Kalmar län har betydligt färre högskoleutbildade både inom privat och offentlig sektor -- 13 % mot 18 % för hela riket. Andelen civilingenjörer bland de anställda inom tillverkningsindustrin är endast 0,5 % mot 2,0 % för hela landet. Allt detta pekar på att en satsning behöver göras för att Kalmar län inte skall bli en avfolkningsbygd beroende av ett omfattande regionalpolitiskt stöd för att överleva. För det andra är Kalmar ett län som har en väsentligt större andel byggnadsarbetare i förhållande till den totala arbetskraften än vad som gäller för riket som helhet. Byggnadsarbetarna i Kalmar län kommer därför att drabbas hårdare än vad som är fallet för byggnadsarbetare i många andra delar av landet. För det tredje bor enbart i sydostlänen -- Kalmar, människor. De som bor i sydostlänen måste i dag åka till Arlanda, Sturup, Landvetter eller Köpenhamn såväl när de efterfrågar internationella flygresor som charterresor. En internationell flygplats i Kalmar borde hälsas med stor tillfredsställelse både av affärs och charterresenärer. För det fjärde kommer frigörelsen i Östeuropa liksom övergången till marknadsekonomi att medföra en enorm efterfrågan på utbildning och information. Affärskontakter behöver byggas upp. Snabba flygförbindelser kommer att behövas både för person och fraktbefordran. Avståndet från Kalmar till Gdansk är 30 mil, till Stettin 40 mil, till Riga 50 mil, till Tallinn, Vilnius och Warszawa ungefär 60 mil, dvs. flygtider på mellan 20 och 50 Fru talman! I Kalmar län pekar man då och då på länsföretagarnas dåliga engagemang och bristande entusiasm för nya projekt. Alla inser ju att om man inte satsar helt och fullt, uppnår man bara halvmesyrer, och oftast uppnår man inget alls. Vi skulle behöva litet mera Gnosjöanda i Kalmar län, hör man då och då. Visst är det så. Tyvärr har farhågorna om bristande engagemang besannats i min egen hemkommun Kalmar. Tidningarna rapporterade om min motion. Luftfartsverkets lokala representanter var mycket positiva. Kalmar kommun och Kalmar läns kommunförbund fick kopior av motionen. Och sedan har man naturligtvis jobbat stenhårt för att försöka realisera idén. Har man det? Nej, man har inte gjort någonting -- inte en enda protokollförd diskussion, inte ens ett embryo till en kommitté. Jag har just i dag kontrollerat detta. Kalmar läns kommunförbund kör nu ut en tolvsidig tidning om Kalmar län och EG -- inte ett ord om en eventuell utbyggnad av Kalmar flygplats. Kalmar kommun, som borde ha ett direkt intresse av en utbyggnad av flygplatsen, både sett ur arbetsmarknadssynpunkt och för att förbereda flygplatsen och näringslivet inför en kommande högkonjunktur, har inte lagt två strån i kors för att föra frågan fram mot en positiv lösning. Är det så att vi i sydost aldrig ser möjligheterna -- vi ser bara svårigheterna. Eftersom förslaget kommer från Ny demokrati kanske politikerna i Kalmar län av taktiska skäl, precis som i denna kammare, hellre blundar än ger Ny demokrati äran av ett förslag som skulle innebära mycket positivt för befolkningen i Kalmar län i allmänhet och Kalmar kommun i synnerhet. Det är i så fall bedrövligt. I så fall ser man bara från vilket håll förslaget kommer och inte vad förslaget innehåller. Tyckte man kanske att förslaget var för dåligt? Nej, det kan man inte ha gjort. Man diskuterar ju inte ens förslaget. Detta bekräftas både av chefen för näringslivskontoret i Kalmar och av företrädare för Kalmar flygråd. Man säger att idén är intressant, men att man ännu inte hunnit göra någonting. Det är bedrövligt. Kan det hjälpa frågan till en positiv lösning, låter jag gärna övriga riksdagspartier få stå för motionen, och om det behövs motarbetar jag gärna förslaget av all kraft. Då kanske motionen fick en positiv behandling. Fru talman! Min hemställan i motionen är mycket hovsam, nämligen att NUTEK får i uppdrag att utreda förutsättningarna och kostnaderna för en utbyggnad av Kalmar flygplats. Låt NUTEK få det utredningsuppdraget. Fru talman! Trots att jag kanske inte har så många sympatisörer för min motion, vare sig i denna kammare eller som företrädare för min hemkommun, yrkar jag bifall till Ny demokratis reservation nr 3 och yrkar samtidigt avslag på utskottets hemställan under mom. 14.

Fru talman! Det skulle ha varit intressant att få debattera denna fråga med Kenneth Lantz. Men av hänsyn till kammarens ledamöter skall jag avstå från den debatten i kväll. Vi kan komma tillbaka till den senare. Härmed vill jag yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 14.

Fru talman! Det är riktigt, som flera har påpekat, att det är socialtjänstens ansvar att försöka hjälpa de hemlösa, liksom många andra människor i behov av socialtjänst. Det är ingenting som vi inom socialdepartementet eller på socialstyrelsen sysslar med, utan detta är kommunernas ansvar. Självfallet följer vi utvecklingen och funderar på om det krävs förstärkta insatser, ändrad lagstiftning eller någonting annat för att man skall klara de här problemen på ett bättre sätt. Såvitt jag kan bedöma gör man t.ex. inom Stockholm betydande insatser, med ett mycket varierat utbud av tjänster för denna kategori av människor. Den annons som Gudrun Schyman utgick från ger en felaktig bild av situationen. Jag har inte annonsen tillgänglig just nu, men jag vill minnas att det bl.a. talas om att det är allt vanligare att man hittar ihjälfrusna män ute på Stockholms gator. Enligt uppgifter från Kjell-Ove Johansson på byrån för bostadslösa män, har detta hänt två gånger sedan 1986. Det är två gånger för mycket, som han påpekar, men man kan inte tala om att det händer allt oftare. Det sägs också i annonsen att missbruk är en följd av hemlöshet, medan all erfarenhet som socialarbetarna har säger att det är precis tvärtom; missbruket kommer först och hemlösheten sedan. Anita Persson frågar om det har förvärrats under hösten. Ingenting som jag har kunnat finna tyder på det. Vi har haft kontakt med de tre storstäderna, där huvuddelen av problemen finns, och ingenting i de uppgifter som vi har fått därifrån tyder på att situationen har blivit värre. Det finns tomma platser på härbärgena, och det gäller inte bara de kommunala härbärgena utan också hos Frälsningsarmén i Midsommarkransen, som jag själv besökte för några veckor sedan. Ingen påstår att det är prissättningen, dvs. den taxa man tar ut för en natt, som är en återhållande faktor, att socialdistrikten inte skulle ha råd att betala. Ingen hävdar att det skulle vara en orsak till de tomma platserna. Däremot är det svårt att svara på frågan varför det finns tomma platser. Det varierar mycket. De som har hållit på med det här i många år uppger att platserna i regel tar slut under sommaren -- det kommer många hit, t.ex. från Finland, och utnyttjar härbergena. Under ett år arbetar byrån för bostadslösa män i Stockholm med ungefär 1 000 klienter -- en tredjedel av dem är finnar. Det är alltså ganska många som kommer hit från Helsingfors och tycker att det är lättare att dra sig fram här än i Mitt intryck av det studiebesök som jag har gjort hos byrån för bostadslösa män och av det jag har kunnat inhämta telefonledes och genom att studera rapporter från de andra storstäderna är att det finns ett ganska varierat utbud och att man i dessa storstäder verkligen tar de här problemen på stort allvar och gör ganska mycket. Men det är naturligtvis ett genuint svårt problem att motivera en del av dessa svåra missbrukare att t.ex. gå igenom behandling. Även om man har lyckats med det första steget är det ibland svårt att få dem att verkligen fullfölja behandlingen. Ibland lyckas det, men många gånger misslyckas det. Det här är inga problem som regeringen kan lösa. Om jag hade något uppslag att ge de människor som arbetar konkret med dessa problem i Stockholm, Göteborg, Malmö och på andra håll, skulle jag naturligtvis göra det. Det må vara att Gudrun Schyman tyckte att svaret var pinsamt intetsägande -- jag får väl erkänna att jag inte tycker att jag vet mer än vad de vet som har arbetat med det här i flera år. Men jag lovar att om Gudrun Schyman har några konkreta förslag till vad vi skall göra skall jag gärna vidarebefordra dem; de är säkert mycket nyfikna på vad man kan göra som de ännu inte kommit på själva eller prövat i sin praktiska verksamhet. Sedan får jag till Inger René säga att familjen naturligtvis är viktig, men jag tror inte att en bättre familjesammanhållning är någon lösning på de bostadslösas problem. De har ofta hamnat i den situationen därför att de t.ex. kommer från upplösta familjer eller bär på ett mycket tungt socialt arv hemifrån -- de kan ha föräldrar som missbrukar eller det kan ligga andra liknande orsaker bakom. Det är ett mycket tydligt mönster att det här är personer som har haft det besvärligt under ganska lång tid. Man kan naturligtvis önska sig att alla familjer skall fungera väl, men inte i något samhälle tror jag att det är realistiskt att räkna med att det inte kommer att finnas något missbruk eller några sociala problem i familjerna. Vi måste naturligtvis kunna ta hand om också sådana situationer och inte bara önska oss att de aldrig hade uppstått -- vi måste kunna ta itu med dem. Detta är som sagt genuint svåra problem, och jag har inte några patentlösningar på dem. Bo Jenevall tyckte att man skulle utnyttja ett fartyg som något slags inackorderingshem. Det kan man självfallet göra om man inte har andra rum att tillgå. Jag vill inte alls påstå att det är ett dåligt alternativ, men det finns ett antal inackorderingshem och andra boendealternativ för dem som är bostadslösa i den meningen att de inte har någon egen bostad här i Stockholm, och de utnyttjas också i ganska stor utsträckning. Men om vi snävar in kategorien bostadslösa till att omfatta inte dem som inte har egna kontrakt utan bara de verkligt hemlösa, de som löser problemet med sin bostadssituation från dag till dag, är antalet här i Stockholm ungefär 400 och i Malmö ungefär 75, såg jag i en alldeles färsk rapport som jag fick se i dag på morgonen. Det arbetssätt som man måste ha när det gäller dem är, tror jag, att försöka motivera dem att gå igenom behandling och i avvaktan på det lösa bostadsproblemet genom t.ex. Jag är som sagt öppen för alla uppslag, och jag ser fram emot vad Gudrun Schyman har att säga på denna punkt och lovar att vidarebefordra det till mina kontakter i de tre huvudstäderna. Själv har jag inte haft så mycket att bidra med i mina kontakter med dem.
Fru talman! Jag får tacka för invitationen att komma med goda råd. Jag är också medveten om, Bengt Westerberg, att detta är genuint svåra problem. Jag är själv socialarbetare och har arbetat i 20 år inom den kommunala socialvården och kommit i mycket nära kontakt med missbruksfrågor, motivationsarbete och liknande, och jag vet att det är svårt. Men det är också en faktisk situation, bl.a. i Stockholm, att det finns en grupp människor som inte har tak över huvudet och som är utestängda från möjligheten att ha tak över huvudet. Det driver omkring människor som inte har någonstans att ta vägen, och som då tar vägen till bl.a. Stadsmissionen. Jag tycker inte att det är särskilt klädsamt att här kritisera Stadsmissionens annonskampanj -- personalen i Stadsmissionen arbetar dagligen med människorna med de här problemen och har dem inpå huden; de vet faktiskt vad de talar om. De vet också att det här är svårt. Stadsmissionen behöver ha pengar. Frivilligorganisationerna gör, sade Inger René, ett bra arbete. Det gör de -- de är värda all heder för sitt engagemang och sitt arbete, tycker jag. Problemet är att de inte får tillräckligt stöd av de politiska partierna i de församlingar där de ber om stöd. Stadsmissionen i Stockholm har bett om pengar hos fullmäktige i Stockholm. Inget politiskt parti i stadshuset utom Vänsterpartiet har sagt ja till att ge pengar. Moderata samlingspartiet, som Inger René tillhör, har inte gett en spänn till Stadsmissionen i den kommunala budgeten. Det tycker jag är skamligt. Folkpartiet var inte bättre. Man kan väl inte säga att de frivilliga organisationerna gör ett jättebra arbete och att de är värda allt stöd och sedan inte ge dem det stödet! Ge dem då pengar så att de kan bedriva en verksamhet av tillräcklig omfattning, eftersom de har ett så bra handlag som de har och eftersom de har de kontakter med människor som de har. Det är det första goda rådet, Bengt Westerberg. Se till att dina partikamrater, både i regering och i fullmäktigeförsamlingar, ger ordentligt stöd till de frivilligorganisationer som i dag arbetar på det här området. Det andra rådet gäller kommunens egna möjligheter -- eftersom det är där ansvaret ligger. En bidragande orsak till att socialsekreterare i dag inte har möjlighet att arbeta med de här frågorna på ett tillräckligt bra sätt är att man har brist på pengar i kommunerna. Vad skär man ned på? Jo, det förebyggande arbetet, det uppsökande arbetet, motivationsarbetet. Gå ut och fråga vilken socialarbetare som helst; det är detta som ryker när man har minskade resurser. Då får man ta det akuta. Ett gott råd: Se till att kommunerna får de pengar de behöver för att kunna bedriva en anständig socialvård! -- Jag återkommer med fler goda råd.

Fru talman! Bengt Westerberg sade att man inte har hittat mer än två av de hemlösa döda på gatan. Det kanske stämmer. Men de dör på annat sätt på grund av att de är utslagna. Det är det som man oroar sig för på Stadsmissionen. Bengt Westerberg sade också att det finns härbärgen, och att det inte är så dyrt. Nej, på härbärgena är det inte dyrt. Frälsningsarmén tar 20 natten därför att man där har en något högre standard. Men det var inte det som jag tog upp i mitt inlägg, utan det var inackorderingshemmen. Socialtjänsten har inte längre råd att utnyttja inackorderingshemmen som frivilligorganisationerna driver. Socialtjänsten har fått resurser indragna. De skall vara resultatenheter, och då har de inte råd att kosta på missbrukarna inackorderingsplatser. Det ser jag som ett mycket stort problem. Sedan håller jag med Inger René om att den verksamhet med natthärbärgen för kvinnor som Stadsmissionen bedriver på Stadsgården är mycket värdefull. Det skulle bara behövas många fler sådana här natthärbärgen. Stadsmissionen och Frälsningsarmén skulle behöva mer resurser för att kunna bedriva dagverksamhet. Visst vill missbrukarna fullfölja behandlingen. Vi träffade en missbrukare på Stadsmissionen som vädjade om att få åka på behandling. Man hade emellertid inte råd att skicka honom. Han var även oroad, eftersom han vet vad som händer när han kommer tillbaka. Han har ingenstans att ta vägen, inget inackorderingshem och ingen bostad, vilket leder till att han snart hamnar på härbärget igen. Jag säger precis som Gudrun Schyman att ni måste se till att kommunerna får resurser och att den här verksamheten prioriteras, i stället för sänka skatterna. Det är positivt att Bengt Westerberg nu har har lovat att skattestoppet skall upphävas. Det ser jag som en mycket positiv åtgärd. Men driv på mer när det gäller de här människorna så även de kan få en valfrihet. Valfriheten skall inte stå mellan Stadsmissionen och Frälsningsarmén, utan valfriheten skall innebära ett eget boende, en riktig ordinär bostad.

Fru talman! Bengt Westerberg efterlyste förslag. Han fick ett förslag av mig. Vi får se vilket resultat det kan ge. Bengt Westerberg sade också att det finns platser. Det kanske finns platser för enskilda på enskilda ställen, men för den grupp som jag talar om -- och som Bengt Westerberg också kvantifierade till 300--400 personer -- finns det inte något härbärge och inte någon plats. Härbärgen skulle också kunna ge en viss form av social samvaro för dessa människor, även om kvaliteten på samvaron inte skulle vara av något högre slag rent fysiskt. Mänskligt sett skulle det betyda mycket. Detta handlar inte om partipolitik. Jag tycker att vi skall sätta oss över det tänkande och för en gångs skull göra någonting konkret. Jag hoppas och tror att Bengt Westerberg kan tillsätta den här lilla arbetsgruppen. Den kommer ju inte att kosta någonting, men den kan kanske leda fram till ett konkret förslag.

Fru talman! För att hålla mig till avdelningen goda råd, tycker jag att det var ett mycket konkret och gott råd som jag gav till Bengt Westerberg i egenskap av socialminister, folkpartist och människa, nämligen att han skulle tala med sina partikolleger i Stadshuset, detta för att t.ex. Stadsmissionen, en av de frivilligorganisationer som gör ett utmärkt arbete, kan få ett ordentligt stöd för sin verksamhet. Då skulle man då slippa ''ragga'' pengar från allmänheten med hjälp av halvsidesannonser i dagspressen. Ett annat mycket konkret råd till regeringen är: Lägg om den ekonomiska politiken, så att det blir möjligt att fördela de pengar som finns på ett socialt anständigt sätt. Jag tycker inte att det är rimligt att säga att vi endast i tider av ekonomisk god tillväxt kan ge pengar till de svaga grupperna, stöd åt svaga människor. Måste det inte ändå vara så, Bengt Westerberg, att vi, oavsett mängden pengar och oavsett storleken på tillväxten, har ett ansvar för att fördelningen av befintliga tillgångar sker på det sättet att svaga grupper skyddas och försäkras ett drägligt liv. Oavsett om man är motiverad att sluta med sitt missbruk eller ej skall man som människa i Sverige, i dagens samhälle, år 1992, vara tillförsäkrad tak över huvudet -- i väntan på den motivation som kan komma, ja, även om motivationen inte infinner sig. Det är ju faktiskt så, Bengt Westerberg, att det finns människor som aldrig kommer att kunna motiveras till att sluta med sitt missbruk, men som ändå lever. I kraft av att de är levande varelser är de också beroende av och värda samhällets skydd och insatser. Vi måste garantera tak över huvudet, ett mål mat om dagen, en säng att sova i och möjlighet att hålla sig ren. Det måste vi kunna erbjuda alla människor, oavsett om de ekonomiska konjunkturerna går upp eller ned. Därför har vi en sociallagstiftning i vilken det sägs att detta är samhällets ansvar. Då är det en regerings ansvar att se till att förutsättningarna för detta också finns i form av kronor och ören. Det är detta ansvar som jag utkräver. Mitt mycket goda och konkreta råd är: Se till att detta sker genom att lägga om politiken på det sättet att det blir möjligt!
Fru talman! Visst finns det missbrukare som inte är motiverade. Men de som är motiverade och vill förändra sitt leverne måste få ett stöd. Det är då som man inte kan dra in resurserna för socialtjänsten. Att låta socialtjänsten vara en resultatenhet anser jag, med de erfarenheter och synpunkter som jag har från arbetet inom det sociala, är helt orimligt. Visst är det på det sättet att alla inte klarar av sitt eget boende. När vi var hos Frälsningsarmén framförde man där en förhoppning om att man på sitt område i Värtahamnen skall kunna bygga ett gruppboende för sina inackorderingsgäster. Det tror jag skulle vara mycket bra för de personer som har klarat av att komma ifrån sitt missbruk men som inte klarar av ett eget boende på grund av att de har psykiska problem. Jag hoppas också att vi skall slippa se kvinnor som går omkring med plastpåsar där de förvarar allt som de äger och har. Man får inte låta människor vara helt beroende av frivilliga insatser. Kommunerna måste ta sitt ansvar. Bengt Westerberg, bostadslösheten sprider sig i landet. Den finns inte bara i Stockholm, Malmö och Göteborg. Den finns även i Eskilstuna och i Örebro. Detta är oerhört upprörande. Det tycker i alla fall jag. Jag kan hålla med Bengt Westerberg om att vi behöver ekonomisk tillväxt. Men när vi får denna tillväxt, men även i dag, måste vi ha en rättvis fördelning. Men det har vi inte. Jag tycker att Bengt Westerberg skall gå ut och pressa kommunerna så att de verkligen tar sitt ansvar, att de stöder frivilligorganisationerna och att de tar sitt eget ansvar och ser till att även de har alternativ för de mest utsatta.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra spridningen av narkotika på våra flyktingförläggningar. Hon har även frågat på vilket sätt regeringen avser att förbättra behandlingsmöjligheterna för invandrare med narkotikaproblem samt om regeringen planerar att i detta sammanhang ta några kontakter med invandrarorganisationerna. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, kommer inom kort att genomföra en kartläggning av det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige. Undersökningen, som beräknas vara färdig mot slutet av året, kommer också att kunna ge svar på frågan om det tunga missbrukets utbredning bland personer med invandrarbakgrund. Jag hoppas att vi därigenom skall kunna förbättra våra kunskaper inom detta område. De uppgifter som under senare tid framkommit om narkotikamissbruk bland invandrare från polis, socialtjänst och även från invandrare och flyktingar själva har dock redan föranlett vissa aktiviteter, bl.a. från socialstyrelsens och invandrarverkets sida. Socialstyrelsen har nyligen färdigställt en broschyr om svensk narkotikapolitik som kommer att tillhandahållas på fem olika språk. Inom kort kommer också en video om droger, missbruk och invandrare. En utbildning i missbruksfrågor för personal på flyktingförläggningar planeras av invandrarverket och socialstyrelsen i samarbete med Kommunförbundet. Avsikten är att landets samtliga förläggningar skall ges möjlighet att delta i utbildningen, som kommer att påbörjas under våren och vara genomförd i samtliga regioner under oktober månad. En fördjupad utbildning kommer också att erbjudas. Avsikten med utbildningen är att ge förläggningarna den kunskap som krävs för att de skall kunna utarbeta egna åtgärdsprogram både för förebyggande insatser och för att bättre hantera de problem som kan uppstå i enskilda fall. De här redovisade insatserna syftar till att förebygga missbruk av narkotika bland asylsökande och flyktingar. Därutöver skall naturligtvis polisiära insatser för att förhindra spridning av narkotika göras även på förläggningar, om så är påkallat. Förläggningarna är inte undantagna från de regler som omgärdar narkotikahanteringen i vårt land. Den pilotstudie som Eva Zetterberg hänvisar till och som rör förhållanden på den s.k. Plattan i Stocholms city visar bl.a. att en stor grupp av de utländska missbrukarna saknar kontakt med socialtjänsten och att många aldrig haft någon vårdkontakt på grund av sitt missbruk. Dessa uppgifter bekräftar de signaler som tidigare kommit om behovet av att utveckla nya metoder för att nå denna grupp av missbrukare. Några kommuner får redan ekonomiskt stöd från socialstyrelsen för utvecklingsarbete inom detta område. SIMON -- Sveriges invandrare mot narkotika -- är en organisation som bildats av invandrarna själva i syfte att motarbeta spridning av narkotika och alkoholmissbruk bland invandrare. Jag har haft en överläggning med SIMON och uppfattar att organisationen gör ett positivt arbete för att komma till rätta med de problem som Eva Zetterberg pekar på. Regeringens barnoch ungdomsdelegation stöder med medel ur Allmänna arvsfonden organisationens uppsökande och förebyggande verksamhet bland ungdomar. SIMON, som också verkar för att missbrukande invandrare skall kunna erbjudas adekvat vård, får också organisatonsbidrag och särskilda projektmedel från socialstyrelsen. Som framgår av mitt svar finns det redan en medvetenhet om problemen bland ansvariga myndigheter. Jag är dock övertygad om att vi behöver göra mer för att förhindra en utveckling liknande den vi kan se i exempelvis USA, där narkotikamissbruket är mycket utbrett inom den svarta befolkningen och bland olika minoritetsgrupper. Jag kommer därför att ge regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor, SAMNARK, i uppdrag att genomlysa problemen och föreslå lämpliga åtgärder inom området. I sitt arbete kommer SAMNARK att samråda med bl.a.
Fru talman! Jag tackar Bengt Westerberg för svaret på min interpellation om narkotikamissbruk bland invandrare. Till skillnad från svaret i den tidigare interpellationsdebatten anser jag att svaret i den här debatten är utmärkt. Det visar att man från regeringens sida har tagit de här problemen på allvar och att en hel del är på gång på detta område som jag inte kände till men som jag tycker är mycket bra. Bakgrunden till min interpellation är en mycket tankeväckande studie som Stockholms socialförvaltning har gjort och som handlar om missbrukare på Plattan. Bakom studien står Abit Dundar, som själv är invandrare i vårt land. Jag rekommenderar de riksdagsledamöter som inte har tagit del av denna studie att skaffa den från Anledningen till att den här studien har gjorts är den oro som finns bland invandrarna själva inför det tilltagande missbruket. Som framgår av studien är det väldigt få av de här invandrarna som har behandlingskontakter. Dessa frågor måste verkligen tas på allvar. För mig och Vänsterpartiet har det känts väldigt viktigt att ta de här frågorna på allvar, för naturligtvis är det mycket negativt för den enskilda person, den enskilda flykting, som missbrukar. Men det är ju också mycket allvarligt för förläggningarna om det förekommer missbruk av narkotika även där. Men i ännu högre grad är det här, tror jag, också ett stort problem med tanke på att ett ökat missbruk bland invandrare kan leda till att negativa attityder till invandrare i vårt land förstärks. Från politiskt håll har vi ju i stället all anledning att se till att sådana negativa attityder minskar i omfattning. Vi får vidta konkreta åtgärder, som syftar till att komma till rätta med missförhållandena. Vad gäller åtgärder tycker jag att det i svaret finns en rad konkreta exempel på att saker och ting görs och på kontakter med invandrarorganisationer. Men därutöver kan en hel del annat göras. I en intressant skrift från socialstyrelsen, ''Ska vi byta ord -- om drogförebyggande arbete för invandrare'', finns det i efterordet en rad exempel på olika konkreta insatser. Några nämns i svaret, t.ex. video och information på förläggningar. Det finns ytterligare exempel. Jag skall inte trötta Bengt Westerberg och andra med att läsa upp allt som står här. I stället ber jag att få överlämna det här materialet till Bengt Westerberg för vidare studium. Det finns en hel del bra tips där. Jag vill också gärna höra Bengt Westerberg säga något om förläggningsverksamheten över huvud taget. Den frågan berörs inte i svaret. Jag hoppas att jag kan utgå från att Bengt Westerberg med alla medel tillsammans med Birgit Friggebo aktivt arbetar för kortare väntetider och för att förläggningsverksamheten över huvud taget nedbringas till ett minimum, så att flyktingar i stället så fort som möjligt kommer ut i vårt samhälle. Men det finns också andra problem som jag inte tagit upp i interpellationen och som det naturligtvis vore värdefullt om Bengt Westerberg något kommenterade. Bland de invandrare som rör sig på Plattan finns det nämligen en hel del personer som genomgår metadonbehandling men som trots denna är aktiva narkotikamissbrukare. Kanske går det inte att få svar i det avseendet i dag. Men jag ville gärna skicka med detta till socialdepartementet för vidare diskussioner om vad man skall göra åt det. Slutligen till en sak som vi i en tidigare interpellationsdebatt här var inne på. Det gäller insatserna på detta område och frivillig och invandrarorganisationerna. Det är utomordentligt bra att dessa får stöd för arbetet med sådana här frågor. Men kommunernas resurser och deras ekonomiska möjligheter att göra satsningar hör i lika hög grad till i det här sammanhanget. Även när det gäller det förebyggande och uppsökande arbetet bland invandrare har man i Stockholms kommun, men också i andra kommuner runt om i vårt land, tvingats till vissa nedskärningar. I andra sammanhang har Uppsala kommun nämnts, där man har ett bra arbete bland invandrare. Men även där har man varit tvungen att göra vissa nedskärningar. Jag vet att det i dag i de socialdistrikt i Stockholm som har narkotikasektioner finns ett flertal som måste göra neddragningar. Jag är väldigt orolig för att det också så att säga drabbar möjligheten att tränga djupare in i dessa frågor och ta fler kontakter med just invandrare. Man måste således kanske hitta nya vägar, andra sätt, att ta upp de här problemen.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har dock en känsla av att socialministern tycker att frågan är färdigdebatterad och att det inte finns särskilt mycket mera att göra eller säga. Men jag hoppas att det inte är så. Inför införandet av ÄDEL var det många som hyste farhågor just för att risken skulle finnas att människor blev behandlade som produkter. Jag erinrar mig det besök vi gjorde på Södersjukhuset här i Stockholm. Det var före införandet av ÄDEL. Vi frågade om när en patient kunde anses vara färdigbehandlad. Svaret blev: Tidigare hade vi gåprov. Men sedan ansåg vi att det var tillräckligt om patienten kunde sitta på sängkanten. Nu skickar vi hem patienterna när de -- ungefär så uttryckte man sig -- kan lyfta på huvudet. Jag har en bror som arbetar som ambulansförare. Så sent som förra veckan ringde han återigen. Han var ganska upprörd över hanteringen i det här sammanhanget, vilken han beskrev. Han frågade: Vad håller ni egentligen på med? Med vetskapen om att det här är någonting som pågår dagligen, tycker jag inte att det räcker med att man har tillsatt en kommitté som skickar ut enkäter till kommunerna. Det måste bli fråga om omedelbara förändringar. Socialministern får kalla ihop huvudmännen inom kommuner och landsting och försöka diskutera fram övergångslösningar. Sedan hänvisar socialministern till att regeringens syn på kommunernas ekonomiska situation kommer att redovisas i kompletteringspropositionen. Om socialministern med det menar att de aviserade 500 miljonerna skall skapa möjligheter för kommuner att snabbt bygga ut sjukhemmen, vill jag hävda att det här är fråga om en droppe i havet. Vi har i tidigare debatter i dag och på område efter område kunnat konstatera hur man inom kommunens ansvarsområde är tvingad till nedskärningar. Om det stimulansbidrag som utgick till kommunerna för att gruppbostäder skulle byggas säger ekonomer att det bara täcker 10 % av behovet. Ändå behandlar man de äldre sjuka som om behovet vore täckt, ett behov som i bästa fall kan vara täckt inom 7--8 år. Socialministern säger också att det inte har kunnat beläggas att äldre människor skulle ha dött i förtid på grund av det nya systemet. Det är naturligtvis svårt att belägga att en gammal sjuk människa skulle ha dött i förtid. Men jag tycker samtidigt att det är litet cyniskt uttryckt i det här sammanhanget. Det kan ge intryck av brist på medkänsla och insikt i att det är människor, och människor i ett mycket utsatt läge, som det handlar om. Det är inte fråga om varor som skall levereras mellan vård och omvårdnadsapparater.

Fru talman! Man skulle kanske skicka ut enkäter till just ambulansförare, taxichaufförer, hemtjänstpersonal och apoteksbiträden, som kommer i kontakt med människor. Det handlar inte enbart om människor som kommer att dö inom en mycket nära famtid. Om det fanns en väl utbyggd kommunal vård vore det helt okej. Men det handlar också om sjuka som kanske inte kommer att dö inom de närmaste månaderna eller det närmaste halvåret, men som fortfarande är mycket dåliga när de fraktas hem till sina bostäder. Det finns alltså inte, som socialministern sade, utbyggda grupphem i kommunerna. Jag kommer ihåg när man på apoteket i Gävle för inte så länge sedan träffade på en gammal dam i nattkläder. Hon var utskriven från lasarettet och skulle ta sig till sin bostad. Men när hon kom till sin bostad upptäckta hon att, ja visst, medicin måste hon också ha. Hon hade kommit i nattkläder från lasarettet, och sedan orkade hon inte klä på sig för att ta sig med taxi till apoteket för att hämta ut medicinen. Det är sådana saker som hemtjänstpersonalen, som är mycket ansträngd i dag, ofta pratar om. Läkarna står fortfarande under landstingets och inte under kommunens ansvar. Fortfarande är det ett delat ansvar. Även om en människa som forslas hem inte kan botas, kommer hon i många fall fortfarande att behöva läkarhjälp. Då vore det kanske mycket klädsammare om hon fick stanna kvar på sjukhuset i stället för att fraktas till sitt hem, om hon själv inte har bett om det. Talet om individens valfrihet måste innebära att en människa i livets slutskede inte skall tvingas att forslas mellan kommunens boendeformer och sjukhus.

Fru talman! När en läkare skall bedöma tillståndet hos en patient krävs också kunskap om hur mottagningsförhållandena är i den kommun som skall ta emot den sjuka människan. Vi kommer ändå inte ifrån det faktum att det handlar om pengar. Om en läkare eller ett lasarett meddelar kommunen att patienten är hämtningsklar, skall kommunen inom fem dagar hämta hem patienten. Annars kan det bli ganska stora kostnader. Jag menar att så länge kommunerna inte hunnit bygga ut sjukhem och möjligheter att ta emot svårt sjuka människor, måste man försöka hitta övergångslösningar, där den enskilde individen inte får hamna i kläm.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag ansluter mig till kommunikationsministerns tankegångar i slutet av svaret, att detta är i högsta grad ett internationellt problem. Som jag framhållit i min interpellation är det troligt att transporter som är lönsamma för företagen tenderar att förorsaka samhället, skattebetalarna och framtida generationer stora förluster, inte minst på grund av miljöförstörelse. Genom ökade tansporter kan företagen förbättra sitt eget resultat, därför att lagerkostnader och reklamkostnader minskar -- transportmedlen är ju mer och mer vandrande reklampelare. Om de verkliga totala transportkostnaderna, inkl. kostnader för miljöproblem, olyckor, energi och tidsförluster belastade transporterna, skulle behovet av långväga handel sannolikt minska och mer regional produktion stimuleras. Därmed skulle också regionala obalanser kunna bli mindre. Utnyttjandet av elektroniska kommunikationsmedel, videokonferenser, datakommunikation blir sannolikt ännu mer intressant, om kostnader för persontransporter ökar. Vi känner inte till de totala kostnaderna för transporter, trots alla utredningar. Jag talar också om kostnader som i vissa fall är omöjliga att beräkna. Vad kommer t.ex. framtida generationer att vilja betala för frisk skogsmark, åkermark, användbart grundvatten, sjösystem och för ha sluppit växthuseffekten? Därför tycker jag att politiskt ansvariga måste plocka fram moral och etik också i dessa sammanhang som man måste ta hänsyn till i sitt dagliga beslutsfattande och försöka styra utvecklingen utifrån förnuft, då marknadskrafterna inte är tillräckliga eller inte fungerar. Alla asfaltbolag, betongfabrikanter, bil och lastbilstillverkare bildar naturligtvis en armé av påtryckare som hotar med sjunkande aktiekurser, företagsnedläggningar och arbetslöshet, om inte just deras transportlösningar godkänns. Men det skapas också nyttiga jobb om samhället bygger ut spårbundna system och kollektivtrafik, hamnar och farleder för sjöfarten. Jag tycker att det vore rimligt om Sveriges kommunikationsminister just nu inför EG anpassningen rakryggat och med resning deklarerade att transportpolitiken både i vårt land och i Europa måste ändras, om inte denna världsdel skall gå mot en ekologisk och social katastrof, och att vi som ett led i denna ändring är beredda att ta vårt ansvar i vårt land. Detta sätt att se saken saknar jag i kommunikationsministerns svar.
Fru talman! Först vill jag erinra Bengt Hurtig om en mycket viktig grundförutsättning i detta sammanhang, nämligen att trafikverken i sin planering just utgår från samhällsekonomiska kalkyler. Dessa ligger till grund för banverkets och vägverkets planering av den infrastruktur som skall finnas i det här landet. Jag håller med Bengt Hurtig om att kostnadsansvaret måste förstärkas för de olika nyttjarna av vår infrastruktur. Vi har en växande trafik, som innebär en ökad miljöbelastning. Det finns en ökad medvetenhet om trafikens externa effekter. Vi har för närvarande ett finansieringssystem, där skattesatser och anslagsnivåer inte är tillräckliga och inte heller tillräckligt samhällsekonomiskt effektiva för att väga in de externa effekterna. I budgetpropositionen slås, Bengt Hurtig, fast att principen om förorenarens betalningsansvar skall tillämpas. Utvecklingen inom EG kommer att medföra en ökad användning av miljöavgifter och trafikavgifter. När Bengt Hurtig säger att vi skall kräva att den politiken skall förändras, kan jag säga att en sådan process redan är i gång i allra högsta grad. Det finns en ökad miljömedvetenhet i EG länderna, där ju faktiskt miljöproblemen är betydligt större i det här avseendet än de är i vårt avlånga och vidsträckta land. Sammanfattningsvis: Regeringen är mycket väl medveten om trafikens externa effekter. Därför har vi ett mycket ambitiöst trafikmiljöprojekt på gång på kommunikationsdepartmentet. Det är därför som transportsektorn har ett sektorsansvar för miljön. Det här skall nu preciseras. Det pågår ett arbete inom trafikverken med miljörapporter, som skall avlämnas i höst och där deras sektorsansvar alltså avrapporteras. De ekonomiska styrmedlen håller vi på med att förfina undan för undan. Jag kan avslöja att regeringen redan i kompletteringspropositionen kommer att föreslå en breddad och födjupad användning av just dessa ekonomiska styrmedel, bl.a. för att möta effekterna av just-in-timeprincipen. Å andra sidan vore det förödande om vi i Sverige skulle omöjliggöra just-in-time-principen, så att svenska företag inte skulle vara konkurrenskraftiga. Av flera olika anledningar tror jag inte att det är en utveckling som vi skulle kunna stå till svars för. Regeringen arbetar helt enkelt inte med den här typen av planmässiga regleringar, som det ändå lyser mellan raderna att Bengt Hurtig vill återinföra. Vi arbetar med ekonomiska styrmedel i en social marknadsekonomi. Fru talman! Slutligen vill jag säga att just-in-time-principen har en mycket god effekt, nämligen att den sänker priserna, vilket -- förutsatt att det finns en effektiv konkurrens -- kommer konsumenterna till godo.
Fru talman! Jag har inte förespråkat avskaffandet av just-in-time-principen, utan jag -- liksom kommunikationsministern i viss utsträckning -- hävdar att det inte är nu som transporterna belastas av de verkliga kostnaderna och dessutom att det är svårt att beräkna kostnaderna. Man är en dålig försvarare av marknadsekonomin, om man inte med kraft törs ta itu med problemen när de uppstår. Problemet ute i Europa är att det finns en tveksamhet och en återhållsamhet hos ministerrådet och hos vissa delar av kommissionen, medan enskilda forskargrupper och andra kommissionärer går ut och kräver en ändring av den transportpolitik som hittills har förts. Det är i den processen som vi inte behöver vara rädda för att medverka, oavsett om vi är medlemmar av eller står utanför den europeiska gemenskapen. En expertgrupp i EG, Grupptransport 2000, anser att den transportpolitik som hittills har förts hotar hela Gemenskapens existens. Även om Gemenskapen nu skulle falla samman på grund av att man inte lyckas lösa transportproblemen, finns ju ändå länderna i Europa kvar att föra handel och samarbeta med. Det hela handlar om att tvinga de motsträviga till att vidta andra åtgärder än dem som nu vidtas. Till oss inom vårt parti och inom miljörörelsen framförs det krav från olika befolkningsgrupper ute i Europa, som vill ha hjälp att stoppa vansinniga motorvägsbyggen där det skulle behövas spårbunden trafik. Man måste alltså ta en klar ställning. Man har i Europa hittills inte tillräckligt beaktat miljökonsekvenserna när det gäller de ständigt ökade transporterna. Det är ju vad kritiken går ut på. Under EES-förhandlingarna hade vi kunnat förena oss med Schweiz och Österrike och ställt villkor om att få möjlighet -- oavsett hurudan utvecklingen i Europa än blir -- att använda godstransporter, t.ex via kombitrafik. Den diskussionen lyste med sin frånvaro under EES-förhandlingarna. Jag upprepar att jag tycker mig -- åtminstone som det förefaller utåt -- uppleva en viss passivitet hos kommunikationsministern när det gäller de här frågorna.
Fru talman! Beng Hurtig har ställt två frågor till mig. Den första frågan är: Kommer regeringen att tillsätta en utredning som skall analysera dessa problem i syfte att undvika samhällsekonomiska och ekonomiska förluster? Svaret på den frågan är nej. Det är en mängd utredningar på gång, bl.a. kostnadsansvarsutredningen. På basis av den skall nu regeringen lägga fram konkreta förslag. Den andra frågan är: Kommer regeringen att ta initiativ till att justera avgifter och skatter för att komma till rätta med de problem som just-in-timefilosofin ger upphov till? Svaret på den frågan är ja. Regeringen kommer att förfina de ekonomiska styrmedlen så, att vi skall kunna bemästra så mycket som det över huvud taget är möjligt av trafikens externa miljöeffekter. Den diskussion som Bengt Hurtig nu för om EG är intressant. Jag noterar att det som Bengt Hurtig har sagt innebär ett rungande ja till ett svenskt medlemskap i EG. Bengt Hurtig sade att vi måste tvinga de motsträviga. Hur skall detta ske annat än inom EG:s ram med dess överstatlighet och med tvingande majoritetsbeslut för att övervinna de motsträviga på miljöområdet? Jag konstaterar att en så pass ansvarsmedveten person som Bengt Hurtig -- inte bara när det gäller miljöfrågor, utan även när det gäller många andra sammanhang enligt vad jag har kunnat notera efter våra många debatter i kammaren -- har insett att EG är det instrument som finns till förfogande för att komma till rätta med de stora, gränsöverskridande miljöproblemen i vår världsdel.
Fru talman! Schweiz och Österrike uppvisade uppenbarligen en helt annan aktivitet under EES förhandlingarna i fråga om järnvägs och vägtransporter än vad Sverige gjorde. I det avseendet uppfattar man nog Sverige snarare som en företrädare för de mer konservativa länderna inom EG. Vi i vårt parti är naturligtvis för att man skall kunna behålla och utveckla frihandelsavtalet. Inom ramen för den typen av diskussioner går det utmärkt väl att utöva kraftfulla påtryckningar och tvinga de motsträviga att vidta andra och mer effektiva åtgärder än vad man nu gör. Det här maktproblemet är faktiskt inte så enkelt att lösa. Står vi utanför ett medlemskap, har vi också kvar en viss makt i vårt parlament. Inom EG har man underlåtit att föra en konsekvent och genomtänkt infrastrukturpolitik. Det duger inte i längden att gå försiktigt fram i sin kritik. Om inte den process som nu pågår ändras, kommer den att permanentas och förvärra problemen. Det har alltså inte funnits den gemensamma infrastrukturpolitik som skulle ha behövts. Det obegränsade nyttjandet av lastbilar och personbilar måste upphöra, säger i dag t.o.m. en EG kommissionär. Men det går inte av sig självt. Det fordras att alla politiker i alla länder i Europa hjälps åt, oavsett om man är medlem eller inte.

Herr talman! Det är en mycket sympatisk inställning -- att man inte skall vara så säker på att man alltid har rätt i alla lägen. Och det gäller väl framför allt i den här EG-debatten, som ju gudskelov börjar få en litet mer nyanserad form, där både fördelar och nackdelar numera tillåts komma fram. Detta är väl ett område som är sorgligt litet diskuterat. Jag vill inte säga att jag lägger hela ansvaret för det på den nuvarande regeringen, utan jag lägger också ansvar på den dåvarande regeringen. Det är många stora, tunga, politiskt viktiga frågor som inte är diskuterade över huvud taget -- vilket de borde ha varit innan den stora entusiasmen för EG-medlemskap bröt ut. Det här är alltså en sådan fråga. Jag vet att de fackliga organisationerna har påpekat detta länge. Och de har inte fått något svar när de uttryckt sin oro. Jag tycker att det är bra att arbetsgruppen är tillsatt. Det skedde så sent som den 26 mars, sade utrikesministern. Det har kanske t.o.m. någonting att göra med att det har kommit en interpellation i frågan; vad vet jag? Det är också bra att man har en så pass komprimerad tidtabell för den här gruppen -- att den skall återkomma redan i oktober. Formuleringen att till den här arbetsgruppen kan ''Vid behov'' knytas en referensgrupp, där även fackliga företrädare ''kan'' ingå, tycker jag inte är så bra. Jag tycker att det borde vara en självklarhet att de fackliga organisationerna finns företrädda i arbetsgruppen från början, och att det inte skall stå ''Vid behov'' eller ''kan'' i detta sammanhang. Människor som ute i samhället arbetar konkret med de här frågorna har naturligtvis en ofantlig massa erfarenheter och kunskaper att tillföra i ett sådant här arbete.

Herr talman! Ja, då skall jag inte ta åt mig äran för regeringens eventuella handläggning av den här frågan. Jag tycker att det är bra att frågorna blir diskuterade och att arbetsgruppen snabbt kommer fram till ett förslag. Och jag ser fram emot att vi efter arbetsgruppens rapportering får en debatt här i kammaren, då vi har möjlighet att diskutera dessa frågor igen. Jag hoppas att också de fackliga organisationernas medverkan i den här arbetsgruppen blir verklighet. Om arbetsgruppen är väldigt stor -- jag vet ju inte det -- kan jag tänka mig att det finns företrädare för andra organisationer eller myndigheter som inte har lika mycket att tillföra som jag är övertygad om att de fackliga organisationerna har i det här avseendet. Jag förväntar mig alltså att de blir kallade.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att säkerställa renforskningen och om det finns planer på att satsa på ett renforskningscentrum i Umeå. Först vill jag i likhet med Ulla Orring slå fast rennäringens betydelse för den samiska kulturen. Detta faktum är ett av de mest väsentliga motiven för de särskilda insatser som staten gör för rennäringen. Med hänsyn till Ulla Orrings beskrivning av insatserna för rennäringen på forskningens område finns det anledning att referera bl.a. de beslut som tagits de senaste åren. 1987 uppdrog regeringen åt skogs och jordbrukets forskningsråd att efter samråd med lantbruksstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet och statens veterinärmedicinska anstalt samt andra berörda organ utarbeta ett sammanhållet program för den framtida renforskningen. Bakgrunden till uppdraget var bl.a. den splittring och dåliga samordning som rådde på området. Rådet redovisade uppdraget i en rapport i september 1988. I rapporten pekade rådet på behov av både grundläggande allmän biologisk forskning och produktionsinriktad forskning. Syftet med programmet, som riksdagen inte hade någon erinran mot, var att stärka renforskningen, att inrikta den mot för rennäringen angelägna frågor och att samordna de resurser som finns på området inom forskarvärlden. Skogs och jordbrukets forskningsråd fick ansvaret för att genomföra programmet. 1 milj.kr. anvisades och regeringen gav rådet i uppdrag att dessutom genom omprioriteringar tillföra programmet ytterligare medel. Rådet har i enlighet med intentionerna i propositionen omfördelat 1 milj.kr. av befintliga medel. I dag står 2,2 milj.kr. till förfogande för verksamheten. Därtill kommer de resurser hos skilda universitet som kan utnyttjas inom programmet. Skogs och jordbrukets forskningsråd har alltså huvudansvaret för samordningen av renforskningen. Härigenom kan aktualiserade forskningsprojekt utvärderas och prövas i konkurrens mellan forskare från olika högskolor och institutioner. Detta gynnar renforskningen, eftersom det ger en möjlighet att kvalitetsmässigt väga olika insatser mot varandra. Rådet stöder forskningsprojekt av skilda karaktärer, allt från kulturgeografiska till mera grundläggande om urvalsmetoder för avelsarbetet. En stor del av de forskningsprojekt som pågår är inriktade på bete, foder och betesekologiska frågor. I den särskilda arbetsgrupp som bedömer och beviljar medel till forskningsprojekt är samerna representerade. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit att lantbruksuniversitetet skall spara 30 milj.kr. nästa budgetår. Lantbruksuniversitetets styrelse har som ett led i sitt budgetarbete förordat att avdelningen för renforskning skall avvecklas. Det skulle innebära en besparing på ca 1 milj.kr. Skälet härför har förutom sparkraven varit att basen för denna verksamhet har varit för snäv för att en kvalitativt god forskning skall kunna upprätthållas. Den lantbruksvetenskapliga fakulteten har emellertid uttalat ett intresse för att god och relevant renforskning skall kunna bedrivas vid universitetet även i framtiden. Fakulteten har i samverkan med skogsoch jordbrukets forskningsråd utarbetat ett gemensamt förslag om renforskningens former i framtiden. Rådet avser att finansiera en professur inom renforskningsområdet, och lantbruksuniversitetet överväger att stödja professuren med basresurser. Rådet och fakulteten avser att tillsammans arbeta för att förstärka basresurserna genom bl.a. överläggningar med andra intressenter. Professuren kommer att få ett nationellt samordningsansvar för renforskningen. Detta ökar förutsättningarna för en kvalitativt bättre renforskning och är en stimulans för nya forskningsinsatser inom området. Genom den gemensamma insats på renforskningen som lantbruksuniversitetet och skogs och jordbrukets forskningsråd planerar kommer riksdagens och regeringens intentioner såsom de kommer till uttryck i bl.a. 1990 års forskningspolitiska beslut att tillgodoses väl. Dessa insatser ger bättre grund för en sammanhållen forskning inom ämnet och möjliggör en aktiv forskarutbildning. Därtill kommer de resurser som finns inom institutioner som inte uteslutande är inriktade på vad som uppfattas som renforskning. Jag tänker då på grundläggande områden som ekologisk botanik, fysiologi, mikrobiologi, genetik och immunologi samt mera tillämpade delar av områdena utfodring, veterinärmedicin och ekonomi. Genom det samordnade forskningsprogrammet kan dessa resurser utnyttjas för renforskningens behov. Jag vill dessutom framhålla de ökade insatser som görs för att stärka det nordiska samarbetet inom renforskningen genom en starkare anknytning till nordiska ministerrådet. På Ulla Orrings fråga om ett renforskningscentrum i Umeå vill jag svara följande. Frågan om ett sådant centrum behandlades i forskningspropositionen 1990. Den bedömning som då gjordes och som fortfarande är relevant är att det i ett läge med begränsade resurser är bättre att satsa dem på aktiv forskning än på dyra investeringar och utrustning. Dock reserverades 3 milj.kr. för att vid lämpligt tillfälle satsa på en fältstation för renforskning. Skogs och jordbrukets forskningsråd, lantbruksuniversitetet, Svenska samernas riksförbund och Umeå universitet kommer att behandla frågan om en eventuell fältstation eller annan centrumbildning när professuren tillsatts. Det är alltså för tidigt att i dag bestämma var dessa insatser skall göras.

Herr talman! Jag vet mycket väl att landet befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation och att man måste göra besparingar. Men att göra en besparing på 1 miljon som resulterar i att man lägger ner två renforskningsstationer är bakvänt på något sätt. Samtidigt talar man varmt för att en fortsatt satsning på forskning skall ske. Här har man haft två stationer som har fungerat och kommit fram med uppgifter. Jag delar statsrådets uppfattning då det gäller inriktningen på forskningen. Den måste naturligtvis ses i ett totalt samhällsekonomiskt sammanhang. Forskningen skall vara till nytta för samerna, renarna och den befolkning som finns i norr. Man måste se det i ett brett samhällsperspektiv. Jag är mycket oroad över utvecklingen när det gäller de insatser som har gjorts i Norrland. Nog är det bra med det nordiska samarbetet. Men varför inte samla denna forskning i norr? Vi har ett lantbruksuniversitet och ett universitet i Umeå. Man skulle kunna samla denna forskning i Umeå och bevara de forskningsstationer som finns. Jag vill än en gång ställa frågan: Kan vi lita på att en professur tillkommer och ytterligare resurser kring denna? Kan vi lita på att forskningen blir till gagn i norr? Man skall se till att den norra landsändan får sin del av de forskningsresurser som samhället dock satsar.

Herr talman! Jag vill instämma i interpellantens krav på en mera allsidig debatt. Det är tråkigt att interpellationssvaret inte lever upp till det. I ''varje alternativ till medlemskap i den europeiska gemenskapen innebär en växande isolering som skulle visa sig kostsam för det svenska folkhushållet. Den skulle innebära mindre välstånd, mindre valfrihet och större svårigheter att klara sysselsättningen och miljövården. Den skulle innebära försämrade möjligheter för kvinnornas deltagande i arbetsmarknaden. Den skulle motverka reallönehöjningar och möjligheterna att upprätthålla den sociala standard och service som byggts upp genom åren och som vi vant oss vid. Den skulle leda till höjda priser för konsumenterna på såväl varor som tjänster och till ökad inflation.'' Steget är faktiskt inte så långt till att säga att vi också skall bo i jordkulor, som någon mera framstående ekonom har uttalat i en debatt. Jag skulle vilja fråga ministern vilka fakta som talar för att detta blir följden om en majoritet av svenska folket väljer att säga nej till ett medlemskap i den europeiska unionen. Vilka fakta underbygger den här mycket pessimistiska visionen? Det vore också välgörande att diskutera det förhållande att den här visionen även är beroende av vad vi gör nu och vad vi gör i stället. Den här skräckvisionen förutsätter att vi i dag inte gör någonting och inte bedriver någon politik över huvud taget. Man kan också tänka sig att alternativet till medlemskap är en politik som fullföljer nuvarande frihandelsavtal och som ytterligare ökar frihandeln och arbetskraftsutbytet gentemot EG. Det skulle vara en politik som är mindre protektionistisk än EG:s gentemot resten av världen och som samtidigt också kan innehålla en skärpt konkurrenslagstiftning i Sverige. Vi kan faktiskt, såsom varande icke medlemmar i den europeiska unionen, själva bedriva olika former av politik i vårt eget land. Interpellanten framställde det här såsom att om Sverige inte väljer ett medlemskap kan vi över huvud taget inte fortsätta att handla med EG som marknad. Det är en fullständigt befängd idé att frihandelsavtalet plötsligt skulle upphöra om Sverige inte skulle bli medlem i den europeiska unionen. Det frihandelsavtal som Sverige har med EG fortsätter att gälla, om inte EG plötsligt skulle uppträda på ett sådant sätt att det skulle strida mot överenskommelserna i GATT. Dessa överenskommelser säger att i dag existerande frihandelsavtal och frihandelsområde inte får minskas eller sägas upp med mindre än att samtliga parter är överens om detta. Målsättningen för GATT är en ökad frihandel över huvud taget. Den organisation som i dag får mest kritik i GATT är just EG. EG får kritik för sitt mycket protektionistiska förhållningssätt i den internationella handeln gentemot tredje världens länder och, vilket är mycket beklagligt, länderna i Öst och Centraleuropa. Många anser i dag att det utgör ett stort hot mot den mycket efterlängtade demokratiska utvecklingen i Öst och Centraleuropa. Om man är frihandelsvän och vill ha reell frihandel har man anledning att vara mycket kritisk till hur EG uppträder. Jag tycker också att interpellationssvaret andas något annat som inte är så roligt. Det finnns nämligen en diskussion om att allt som sker i den svenska ekonomiska politiken som är bra är ett resultat av att Sverige nu så målmedvetet riktar in sig på ett medlemskap. Det sägs att det bara har med detta att göra att t.ex. investeringarna vänder. Jag är inte lika säker på det. Man säger också att alla tecken på att vi skulle vara ovissa om detta kommer att störa den gynnsamma ekonomiska utvecklingen, om vi skulle ge sådana signaler. Vi för i dag en debatt som jag tycker är mycket efterlängtad och som tar sig uttryck i ett opinionsläge i Sverige där ungefär hälften av den svenska befolkningen säger sig vara mycket tveksam till eller motståndare till ett medlemskap i den europeiska unionen. Menar statsrådet att denna opinionsyttring stör den gynnsamma ekonomiska utvecklingen och får till följd att investerare känner en ovisshet inför framtiden? Det skulle i så fall innebära att vi snart inte har råd med demokratin. Den stör den ekonomiska utvecklingen. Jag tycker att det vore mycket bekymmersamt om vi ser på demokratin, den offentliga debatten och varje människas rätt att själv ta ställning i den här frågan som ett hinder för ekonomisk tillväxt.
Herr talman! Låt mig först säga att jag är tacksam för att Sten Andersson ställde den här frågan och för att vi i dag har kunnat diskutera en fråga som verkligen är central och som för ned EG-debatten till en mycket konkret fråga, nämligen den svenska utrikeshandeln. Jag delar interpellantens uppfattning, och det framgick också av mitt interpellationssvar. Om vi skulle ställas utanför EG:s gemensamma marknad som kommer att bli en gränslös marknad, så kommer det på punkt efter punkt att medföra ökade svårigheter för vår egen del. Vi kommer att få en betydligt besvärligare uppgift när det gäller att klara våra interna ekonomiska problem. Sten Andersson i Malmö undrade också om det finns exempel på länder som har rest frågan om att lämna gemenskapen. Jag har försökt rannsaka mitt minne. Det enda fall där jag kan erinra mig att det har ifrågasatts i den meningen att det har kommit upp till politiskt beslut gällde England år 1975. Premiärminister Wilson tog upp frågan till folkomröstning. Det blev då en bekräftelse på deltagandet. I varje land finns naturligtvis personer som ifrågasätter samarbetet. Eurobarometern som är en god mätare på inställningen i resp. länder visar att det över lag finns ett mycket starkt stöd för EG-samarbetet. Därmed är det inte sagt att man accepterar alla delar av det. Konstigt vore väl detta. Jag delar även Hadar Cars uppfattning att valutakriserna och valutaoroligheterna illustrerar behovet av ett nära internationellt samarbete. I detta sammanhang vill jag peka på att det ekonomiskt-monetära samarbete som följer med medlemskapet utan tvekan skulle förstärka möjligheterna att minska den här typen av valutakriser och öka stabiliteten i handeln med Jag delar också uppfattningen att EES är ett bra steg framåt och att vi kommer betydligt närmare likvärdiga villkor på EG:s marknad. Men efter hand som EG utvecklar sitt samarbete och gränskontrollerna avskaffas så kommer det här problemet att bli större -- skillnaden mellan EES avtalet och ett medlemskap i EG. Så länge gränskontrollerna finns kvar har vi tagit ett mycket bra steg trots att jordbruket och livsmedelsproduktionen -- som i och för sig är viktiga sektorer -- ligger utanför. När det gäller domstolen har jag inte erfarit något nytt i förhållande till i går. Det enda är att jag nu hörde att vi sannolikt får del av utslaget under morgondagen. Men jag har inga uppgifter om innehållet. Ja, Gudrun Schyman, frihandelsavtalet kommer att bestå om vi icke vill gå vidare mot ett medlemskap. Men frihandelsavtalet är en otillräcklig bas för vårt samarbete med EG, i vars medlemsländer nio av tio västeuropéer bor och dit tre fjärdedelar av exporten går. Det vore ett praktiskt exempel på utanförstående i realiteten om vi bara skulle ha ett frihandelsavtal. På område efter område skulle vi ha diskriminerande hinder att övervinna. Jag är övertygad om att detta skulle skapa mycket stora svårigheter för vår svenska industri. Vi skulle få se en gradvis utflyttning av investeringarna, samtidigt som mycket få -- om några -- utlänningar skulle välja att investera på den svenska marknaden när det finns andra och mer attraktiva alternativ. Det skulle vara möjligt att tala om ett frihandelsavtal som ett alternativ om det fanns möjligheter att utveckla frihandelsavtalet i riktning mot medlemskap. Men EG har sagt absolut nej till ett medlemskap à la carte. Man är icke beredd att förhandla på denna basis. Det gäller i dag, och vi har ingen anledning att tro att något annat skulle gälla för morgondagen. GATT-samarbetet är som vi ser det oerhört viktigt. Visserligen söker vi uppnå ett regionalt samarbete inom ramen för det europeiska samarbetet för att gå fram snabbare, men det är viktigt att det kompletteras med ett samarbete inom ramen för GATT. Även om det går långsammare är det viktigt att undvika en fragmentering av världsekonomin. Stör en debatt om EES och medlemskap våra ansträngningar att locka utländska investeringar till Sverige? Den debatt som förs i Sverige, med ett mycket starkt stöd för medlemskap och en stark uppbackning i riksdagen av tanken på medlemskap, har bidragit -- men bara bidragit -- till den förbättring vi ser i investeringsströmmarna. En mycket viktig del i detta är också enligt min mening den ekonomiska politik som förs. Slutligen vill jag kommentera något som Sten Andersson i Malmö tog upp och som jag glömde. Jag delar helt uppfattningen att narkotikabekämpningen är en av de viktigaste frågorna. I detta sammanhang kommer det att bli fråga om inte bara polisiärt samarbete utan också samarbete mellan tullmyndigheterna. Det samarbetet måste utvecklas och förstärkas, och vi har tillsatt en särskild utredning för att just söka finna bättre vägar än hittills för att komma till rätta med detta mycket besvärliga problem. Jag menar att man inom EG gör detsamma.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret på den fråga jag ställde. Jag begriper att det i alla länder finns en opinion mot EG, men frågan var om den var stor och omfattande. Jag har själv inte märkt något i den debatt jag har bevittnat, och statsrådets svar är positivt ur den synpunkten. Det är enligt min mening viktigt att vi i dag, innan svenska folket går fram till valurnorna och tar ställning för eller emot EG, verkligen dryftar alla argument för och emot. Det skulle stärka politikerföraktet om det när vi har röstat dyker upp problem och frågeställningar som vi rimligtvis borde ha vetat om tidigare. Det skulle vara synd om vi efter en eventuell EG-omröstning skulle behöva säga: Det hade vi inte en aning om. Jag tycker att statsrådet gjorde en bra redogörelse av vad det skulle innebära om vi bara hade frihandelsavtalet och inte var fullvärdiga medlemmar av EG. När det gäller knarket är det ett problem att 80 % av vår amfetaminimport -- om man använder det uttrycket -- i dag kommer från ett EG-land, Holland. Jag är övertygad om att EG sätter in all kraft för att minimera knarkmissbruket. Herr talman! Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till Gudrun Schyman. Finns det i dag någon annan marknad som är tänkbar för svensk industri, i det fall det skulle uppstå problem för svenska företag som i dag till stor del exporterar till EG-länderna? Finns det någon annan, alternativ marknad som kan fylla ut det gap som i så fall eventuellt kommer att uppstå?

Herr talman! Jag skall något kommentera vad Gudrun Schyman sade. Det är synd att hon inte kan göra ett sista inlägg. Jag frågade Gudrun Schyman: Vad händer om det visar sig att det trots frihandelsavtal uppstår problem för svensk export? Statsrådet har ju klart och tydligt sagt att det i så fall blir problem. Gudrun Schyman smiter undan frågan och säger att det inte blir några problem, och hon nämner inga exempel på tänkbara alternativa marknader. Hon säger i stället att de nordiska länderna utgör en stor marknad. Efter vad jag vet exporterar i dag svenska företag mycket till Norge och Finland, och jag tror inte att den exporten skulle gå att öka i någon större omfattning om det skulle visa sig att vi inte blir medlemmar i EG. Herr talman! Gudrun Schyman använder ett argument som alltid används, nämligen att Danmark hade en arbetslöshet på 0,9 % och en mindre statsskuld innan man gick med i EG. Då är den stora frågan fortfarande: Vad hade hänt om Danmark inte hade gått med i EG? Hade man då inte haft ännu högre arbetslöshet och ännu större statsskuld? Frågan är faktiskt ganska intressant.

Fru talman! Lars Sundin har frågat mig om jag avser att ta upp frågan om förtrycket av de mänskliga rättigheterna i Kina och kräva frisläppande av de politiska fångarna, däribland Wei Jinsheng, när företrädare för den kinesiska regeringen besöker Sverige. Svaret på frågan är ja. Regeringen kommer att ta upp dessa frågor i slutet av maj när Kinas vice premiärminister Tian Jiyun besöker Sverige. Regeringen kommer då även att framföra en vädjan om frisläppande av bl.a. Wei Jinsheng.
Fru talman! Det är nästan regel vid frågestunderna att man som frågeställare tackar för svaret, som man ändå inte är riktigt nöjd med eller har ytterligare synpunkter på. Låt mig avvika något från det vanliga betendet genom att tacka för svaret, som jag tycker är mycket bra. Jag önskar utrikesministern framgång vid överläggningarna med representarna för Kinas regering. Vi får inte glömma bort att de mänskliga rättigheter förtrycks i Kina och att man där håller politiska fångar. Detta skall påtalas, samtidigt som vi skall kräva dessa fångars frisläppande när Kinas vice premiärminister kommer hit i maj. Det är ett tillfälle som inte får försittas. Lycka till!

Fru talman! Lennart Fridén har frågat statsrådet Alf Svensson om vilka åtgärder han är beredd att vidta för att medverka till att öka tillgången på bostäder i Ryssland. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Trots att de baltiska staterna uppnått självständighet finns det fortfarande ryska trupper kvar på deras territorier. Hur många militärer det handlar om är svårt att ange exakt, men vår bedömning är att det rör sig om ca 25 000 man i Estland, ca 35 000 i Lettland och minst 35 000 även i Litauen. De ryska truppernas närvaro är naturligtvis en ständig källa till oro för balterna, och det ligger inte i någons intresse att trupptillbakadragandet fördröjs mer än nödvändigt. Det är viktigt att parterna nu skyndsamt sluter avtal om tillbakadragande av de ryska trupperna. Det är samtidigt ryssarnas ansvar att bygga bostäder åt sin egen militära personal. I januari deltog jag i samordningskonferensen i Washington om bistånd till OSS. Syftet med konferensen var att mobilisera ett kraftfullt och samordnat internationellt stöd för skyndsamma insatser i OSS. Vid konferensen diskuterades bl.a. En arbetsgrupp tillsattes med uppgift att utarbeta en aktionsplan för prioriterade insatser, vilka kommer att redovisas inför uppföljningskonferensen i Lissabon i maj. Vid arbetsgruppens första möte efter konferensen beslutades att en internationell byggnadsteknisk expertgrupp skulle besöka Ryssland för att på plats studera förutsättningarna för bistånd när det gäller bostadsbyggande för hemvändande officerare från Även om vi anser att ansvaret ligger på Ryssland för att lösa denna fråga är vi medvetna om den humanitära dimensionen. Vi har därför aktivt engagerat oss i arbetsgruppen för bostäder och har också ställt en svensk expert till förfogande i den tidigare nämnda expertgruppen. I ljuset av expertgruppens rapport får vi sedan bedöma vilka insatser som kan bli aktuella för svenskt vidkommande.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet så mycket för svaret. Det gladde mig att vi har hållit oss framme på det här området. Det blir ingen lugn och ro i Baltikum förrän ockupationsarmén är helt evakuerad. Vid besök därstädes har jag själv kunnat konstatera att bland det första som man önskar sig är att få visa och också känna att man är herre i sitt eget hus. Förbundsrepubliken Tyskland har ju ställt upp med ganska stora insatser för att man skulle bli av med de trupper som var kvar i det tidigare DDR. Man kommer nu uppenbarligen att satsa på just bostadsbyggande i Ryssland. Detta kan Tyskland som en relativt rik nation klara av, medan våra baltiska grannar har mycket svårare för att kunna hjälpa till på samma sätt. Som statsrådet påpekade borde ryssarna själva ta sitt ansvar, men inte heller där finns de resurser som skulle behövas. Det bästa såväl för balterna och ryssarna som för oss i vår del av världen vore om det gick att undanröja det orosmoment som det innebär att ha främmande trupper på baltisk mark -- och dessutom så nära oss. I ett läge då svenska tillverkare av prefabricerade hus har svåra tider och då det finns många arbetslösa byggnadsarbetare vore detta kanske ett tillfälle för oss att inte bara ingå i arbetsgrupper utan att även rent konkret och praktiskt hjälpa våra grannländer. Vissa andra yrkesgrupper har ju genom AMS-hjälp kunnat träda in och hjälpa till med uppbyggnaden i

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att stödja Nelson Mandelas förslag om en internationell fredsstyrka till Sydafrika, lämpligen i Bakgrunden till Mandelas förslag är det upptrappade våldet i Sydafrika och särskilt de senaste händelserna i förstaden Alexandra. För att FN skall kunna sända trupper till ett land krävs normalt att landet i fråga begärt detta, att alla inblandade parter har gett sitt medgivande samt att säkerhetsrådet fattat beslut om inskridandet. Ingen av dessa förutsättningar föreligger för närvarande. Det fortsatta våldet i Sydafrika är ett direkt hot mot den pågående reformprocessen och strävandena att få till stånd en demokratisk utveckling i landet. Det är därför av största vikt att den sydafrikanska regeringen axlar sitt självklara ansvar för skydd av gemene mans liv och egendom och vidtar de åtgärder som krävs för att få slut på det meningslösa våldet. Alla parter i Sydafrika måste ta sitt fulla ansvar enligt det fredsavtal som undertecknades förra året och med kraft bekämpa våldet. Från svensk sida är vi beredda att stödja varje initiativ som kan främja snabba framsteg i den pågående förhandlingsprocessen och en utveckling mot frihet och demokrati i Sydafrika utan våld. att ajournera förhandlingarna under 2 minuter, då justitieminister Gun Hellsvik väntades anlända till kammaren för att lämna svar på fråga 664.